Herr talman! Gunilla Nordgren har frågat mig om jag kan tänka mig att verka för att skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna till 2016 vad gäller ansökningar för 2015. Gunilla Nordgren har vidare frågat hur jag ser på kravet att alla regler för 2016 ska vara beslutade och kommunicerade senast i juli månad 2015.Jag vill inleda med att säga att det alltid är önskvärt att nya regler finns på plats i god tid för att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att anpassa sig. Det är angeläget att företagen kan få tidig information, men samtidigt måste den vara korrekt och inte vilseleda företagen. De svenska reglerna för jordbruksstöd baseras på EU-bestämmelser, och när det gäller landsbygdsprogrammet ska de svenska reglerna även godkännas av kommissionen. Det gör att vi är beroende av EU-processen, som i det här fallet har varit lång och utdragen. Under de givna förutsättningarna har vi och myndigheterna arbetat hårt för att få alla utestående regler på plats så snart som möjligt, och jag kan intyga att vi har våra svenska jordbrukares bästa för ögonen.Vad gäller möjligheten att tillämpa gamla regler för stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet även under 2015 är detta inte tillåtet enligt EU-regelverket. En sådan möjlighet fanns under 2014, och den har vi utnyttjat, men för 2015 är det de nya reglerna som gäller. Inte heller för förgröningen ger EU-regelverket oss någon möjlighet att skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna till 2016.För direktstödet och förgröningen är de flesta nationella regler redan beslutade. Den nationella förordning som reglerar åtgärderna i landsbygdsprogrammet kommer att beslutas av regeringen så snart som möjligt efter att det svenska landsbygdsprogrammet godkänts av EU-kommissionen. Under förutsättning att EU-kommissionen godkänner programmet under våren eller försommaren räknar jag med att den svenska förordningen ska finnas på plats i god tid före 2016.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var väldigt bra att statsrådet i svaret påpekade att regler ska finnas på plats. Det gäller både företag och näring, och jordbrukarna tillhör näringen. Att komma med regler för sent är enligt mitt förmenande absolut inte okej alls.Problemet kvarstår dock. Därför är jag lite förbryllad över svaren. Min fråga gällde det faktum att man inte visste reglerna när bönderna planerade sin växtodling i juli och augusti 2014. Det är ganska många nya regler i framför allt förgröningsstödet. Man för över 50 procent av gårdsstödet till tre nya stöd, nämligen stöden till förgröning, unga lantbrukare och nötkreatur. Man har också ganska många nya regler om att det ska vara ekologiska fokusarealer, olika grödor och så vidare. Det här är alltså väldigt svårt.I svaret står det att reglerna redan är beslutade. Ja, de beslutades någon gång i mitten av december. Då är växtodlingsplaneringen redan över, om man säger så. Jag tycker att det här är tråkigt. Ett av villkoren är att man ska ha fem grödor. När man sitter och planerar i juli och augusti kan det vara rätt så kärvt att veta detta.Det tillkommer alltså ett antal villkor och ökad administration. Man kan undra om det till och med kan leda till försämrad miljö. Men de här förgröningsåtgärderna ska genomföras trots att regelverkets tekniska detaljer inte var klara när bönderna satt och planerade.Jag tycker att det är ett lite luddigt interpellationssvar. Jag undrade i min interpellation om man kan få reglerna för år 2016 kommunicerade i juli 2015. I svaret står det "i god tid före 2016". "I god tid" borde betyda ett halvår i förväg. Annars har man ju om igen problemet att man inte vet reglerna när man planerar.Mina frågor är: Tycker statsrådet att det är okej att besluta om regler i december för det som ska gälla året efter? Vad tror statsrådet om att kunna få reglerna inför 2016 kommunicerade i juli eller möjligtvis augusti 2015 och inte i december?

Herr talman! I sak är vi överens. Det är väldigt viktigt att man får regler och spelregler på plats så fort som möjligt. Så är det inom all näringslivsverksamhet. Vet man spelreglerna är det mycket lättare att agera. Men vi måste också se hurdan situationen är.Alliansregeringen lämnade in ansökan väldigt sent i juni 2014. Den var inte komplett. När jag tillträdde som statsråd var det 330 frågor från EU-kommissionen om detta. Jag lovar att vi på departementet och Jordbruksverket, som också är involverat, inte har sparat någon möda för att hitta snabba lösningar, komma till skott i förhandlingarna och lösa ut alla de 330 frågorna med kommissionen under den här tiden.Jag har själv lagt ned oerhört mycket tid på de bitarna. Det är viktigt att vi så fort som möjligt får spelreglerna på plats. Jag träffade också kommissionär Phil Hogan som är ansvarig för frågorna för ett par veckor sedan och diskuterade dem. Det finns tydliga löften att vi ska kunna komma i mål om detta i mars.När slutförhandlingen är klar kvarstår det vissa formella beslut innan det antas i juni. Men vi kommer att känna till spelreglerna väldigt tydligt. Det ska väldigt mycket till om det ska bli några förändringar efter en slutförhandling. Detta är ett jobb som varit väldigt intensivt. Vi har inte sparat någon kraft på det. Det garanterar jag.
Herr talman! Det låter mycket bra. Jag tror på statsrådet när han säger att man har jobbat. Jag har följt Jordbruksverket och vet att också det jobbar hårt. Det skriver till och med på sin hemsida: Vi beklagar att det är så här. Det finns ingen misstänksamhet alls om det.Det är stora skillnader när man går in i nya stöd, varav förgröningsstödet är ett. Det är det jag har ställt frågan om. Det innebär att de så kallade stödrätterna minskar i värde och går över till stöden.Vi har talat om det här innan. Jag var på en debatt om mjölkbönderna på Milamässan i går. Jordbrukare och mjölkbönder i synnerhet står inför jätteproblem och behöver snarare få in sina pengar tidigare och gärna i förskott.Det gäller även mjölkbönderna, och dem ska vi tala mer om i nästa vecka. Nu kommer de att få pengar senare. Har de då gjort fel och bara har fyra grödor i stället för fem, eller någonting av den typen, kan de bli återbetalningsskyldiga.Vi har en näring som har problem. Detta underlättar inte livet för dem. Frågan är om man kan göra något. Det låter bra att man har någon generell överenskommelse i mars, även om den ska antas. Det vore bra om man på något sätt kan skynda på arbetet så att de kan få pengarna.Det fanns lite pengar från 2014, men det var inte mycket. De utnyttjade dem, men det var inte så mycket pengar över. De flesta är i det nya systemet med nya regler som de inte visste om i juli och augusti när de planerade.
Herr talman! Stödnivåerna är beslutade av alliansregeringen. Det finns ingen möjlighet att ändra dem i dag. De ligger fast. När det gäller utbetalningarna är det precis samma sak. Där är vi också överens. Det gäller att försöka snabba på utbetalningarna så mycket det går.Jag har fört de diskussionerna med Jordbruksverket vid ett flertal tillfällen. Jag vet att Jordbruksverket gör allt för att snabba på det. Det finns ingen där som vill fördröja. Alla inser den pressade situation som branschen är i.Vi måste blicka tillbaka. Varför blev det så här? Nästa programperiod 2021 är kanske inte så långt borta. Vi har redan i departementet börjat föra resonemang. Vi måste redan nu i tid titta på hur vi ska ha det nästa programperiod. Det får inte bli som det är nu att man kommer i sådana situationer att branschen får stora problem för att man inte tar tag i frågor i tid.
Herr talman! Det låter bra att statsrådet har tagit det på allvar. Det tror jag verkligen att du gör.LRF har uppvaktat och skrivit brev, i varje fall från mina delar av landet med Skåne, Halland och Västra Götaland. Jag hoppas att de har fått svar. De var väldigt oroliga för detta. Jag hoppas att det är klart i god tid före 2016, som jag tar upp i min fråga, och möjligtvis i juli augusti 2015, så att man får en chans.Jag förstår att Jordbruksverket jobbar. Det är olika regler, och det är också länsstyrelsen som är inblandad och så vidare. Jag förstår det. Men jag hoppas att man kan ha en generös bedömning om det är någon som kan ha missat och till exempel har fyra grödor i stället för fem, eller någonting sådant.Jag hoppas på det. Jag blickar framåt. Det är viktigt att vi stöder jordbruket i dessa dagar. Vi har minskade arealer. Det talade vi om i förra debatten. Det är viktigt att vi har ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk som jobbar på samma villkor som i övriga EU-länder. Jag hoppas på att statsrådet bevakar frågan och har en generös inställning.
Jag vill lyfta upp en annan sak i mitt slutanförande. Det är oerhört viktigt att vi får förenklingar i detta byråkratiska regelverk med den myriad regler som finns. Den frågan lyfte jag också upp med kommissionären Phil Hogan när jag träffade honom för ett par veckor sedan.Vi måste sätta igång en process kring det. Jag pekade också på det goda arbete som Jordbruksverket i Sverige har gjort med Förenklingsresan. Det gjorde att kommissionären blev väldigt intresserad av att komma till Sverige. Vi kommer särskilt att titta på de sakerna.Överläggningen var härmed avslutad.